Herr taälman! Jag tackar vice statsministern och cheten för arbetsmarknadsdepartementet för svaret på min fråga. Frågan avspeglar en djupt känd oro hos flera hundra familjer som hotas av arbetslöshet till följd av Järnförädlings tillkännagivna planer att kraftigt reducera personalstyrkan i Hälleforsnäs och lägga ned verksamheten i Viästervik. Denna oro har ökat efter regeringsskiftet. Vi vet nämligen att under herr vice statsministern lyder en finansminister som ideologiskt har stiällt sig bakom ståndpunkten att marknadsekonomins sjiilvläk'andc krafter borde beredas större ulrymmé och att den statliga medicineringen överdoserats 1 den svenska ekonomin. Herr Bohman torde som bekant ha en annan uppfattning än herr Ahlmark om vad statsrådet själv kallat Anders Wull-imperialismen. Därför är det bra att statsrådet Ahlmark. som är nummer två i rangordningen inom regeringen, berets tillfälle att här ta avstånd från dessa finansministerns idéer, ull den verkan det hava kan. Detta har varit så mycket mer angeliget som det inte står ett ord i regeringsdeklarationen om hur den borgerliga trepartikoalitionen ser på strukturproblemen inom den svenska industrin och om man kan låta det basa på med reformer utan socialism. Människorna, som är oroliga för sina jobb, vill säkert ha klarare besked här. Från oppositionen har vi sagt att tystnaden i regeringsdeklarationen om problemen : stålindustrin, vid varven och inom textiloch beklädnaudsindustrin kan tolkas som att rogeringsskiftet medfört en försvagning av samhällets ansvar att värna om människors trygghet och syssclsättning.

Herr tälman! Det är alldeles klart avt det inte räcker med några självläkande krafter när vi står inför svåra problem med sysselsättningen. Flens arbetsmarknadsproblem gäller ju inte bara Hälletorsnäs, vilket naturligtvis Olle Svensson vet. Det finns flera företag i Flenregionen som har varslat om driftinskränkningar eller som har sysselsättningsminskning till följd av nvanställningsstopp och naturlig avgäng. Jag hade i går ett samtal med Anders Wall. Jag inskärpte då betydelsen av ull sysselsättningen i kommunen skulle stödjas och tryggas. Jag har tn w 'n + fäst stor vikt vid några ord i Beijerinvests presskommuniké, där man säger att ansträngningarna att inom koncernen finna sysselsättning för de friställda i Hälleforsnäs fortsätter. Från regeringens sida anser vi det vara synnerligen angeläget att de ansträngningarna blir frumgångsrika. AB Beijerinvest har informerat regeringen om de ansträngningar som de nuvarande ägarna till AB Järnförädling gör för att söka tillföra orten annan sysselsättning. Jag kan meddela att arbetsmarknadsstyrelsen på regeringens uppdrag har stoppat fortsatta utbetalningar av de lokaliseringslån som den föregående regeringen beviljat AB Järnförädling, Detta sker i avvaktan på.att ägarnas ansvar och fortsatta åtaganden klarläggs. Av totalt 17 milj.kr. som beviljats företaget i lokaliseringslån har hittills endast 9,3 milj.kr. utbetalats till företaget.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse de principietla synpunkter som arbetsmarknadsministern här har fört fram, nämligen att staten har ett ansvar för sysselsättningen och att man vill ställa krav på ägaren av AB Järnförädling. I svaret fanns en erinran om den utredningsgrupp som arbetat och som nått fram till det aktuella förslaget. Vi vet emellertid att dessförinnan kom ett chockbesked till de anställda vid AB Järnförädling. Det hade inte föregåtts av något samråd, och det skapade en förtroendekris i förhållande till företagsledningen. Min slutsats blir att vi nu bör verka för att alternativet totalnedläggning av AB Järnförädling sopas under mattan. Hiillcforånäsl är beroende av gjuteriet. Det är den enda utkomstmöjligheten på orten. Det är r_vggradén i själva Hälleforsnäs bruk. Till detta bör komma omsorg om de anställda, som mister sina jobb. | Jag noterar som en riktig inställning att man satsar på befintliga företag inom Flens kommun. Men principen, att kräva insatser från staten för full sysselsättning, måste fullföljas.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Olle Svensson i Eskilstuna säger, att aktiva insatser är nödvändiga. Enligt länsarbetsnämnden har utvecklingen under 1976 i Flenoch Katrineholmsdistriktet präglats av en minskad industrisysselsättning och en förhållandevis hög arbetslöshet för både äldre och yngre arbetstagare. Antalet lediga platser som nyanmälts till arbetsförmedlingen ligger också på en låg nivå. Självfallet är regeringen beredd att i olika former stödja seriösa förslag, som svftar till att ge fler och mer differentierade svsselsättningsmöjligheter i regionen. Vad Flen i första hand behöver är expansiva företag som kan ge en varaktigt tryggad industrisyvsselsättning.
Herr talman! För att här inte skall bli något missförstånd vill jag gärna tillägga att det också är nödvändigt att se tills att AB Järnförädling kan ” fortsätta sin verksamhet. Lokaliseringslånen kan då spela en viktig rolt — Nr 13 för att man skall komma igenom förluståren och nå fram till stabilitet Torsdagen den i utvecklingen. Jag tolkar arbetsmarknadsministern så, att han kommer 21 oktober 1976 att verka i den riktningen och att ingen skall kunna ta situationen som någon förevändning för drastiska åtgärder. AB Järnförädling måste leva - Om ökat statligt kvar för att Hiälleforsnäs och de familjer som lever där skall kunna känna = stöd till den trygghet. | manuella glasindu

8, och anförde: Herr talmant! Herr Fagerlund har frågat mig om riksdagen kan förvänta att regeringen snabbt lägger fram ett förslag om utökat statligt stöd till den manuella glasindustrin. Den svenska manuella glasindustrin har under det senaste decennict till och från ställts inför besvärliga strukturproblem. Vid sidan av konjunkturbetingade faktorer har problemen i hög grad sitt ursprung i den successivt ökade konkurrensen från maskintillverkat glas. Den hantverksmässiga tillverkningen har på flera områden trängts tillbaka, såväl på den svenska som på den internationella marknaden. Under de senaste två åren har situationen för de svenska glasbruken förvärrats. Den redan tidigare pressade lönsamheten försämrades ytterligare under år 1975. då den internationella efterfrågan på svenskt glas minskade samtidigt som importen från utländska tillverkare steg mycket kraftigt. Den i jämförelse med omvärlden oförmånliga kostnadsutvecklingen 1 vårt land. som nu skapar viäxande problem inom hela det svenska näringslivet, har påverkat även denna bransch. Den försämrade lönsamheten för glasbruken inrymmer således både ett produktionskostnadselement och ett konjunkturelement. Det internationella konkurrensläget innebär att möjligheterna att kompensera kostnadsstegringarna genom prishöjningar är vtterst begränsade. Vid sidan av dessa kostnadsoch marknadsbetingade svårigheter finns även andra problem i branschen, bl.a. dålig arbetsmiljö. - Jag tror mig kunna konstatera att det råder en någorlunda bred enighet om att den manuella glasindustrin befinner sig i eu svårt läge. F. n. övervägs inom industridepartementet ett fortsatt åtgärdsprogram för glasindustrin. Jag kan för dagen inte ange vad övervägandena kan leda fram till. På herr Fagerlunds fråga vill jag således svara att jag är positiv till samhällsinsatser för den manuella glasindustrin. Jag räknar med att regeringen skall förelägga riksdagen förslag i denna fråga under nu pågående riksmöte. stöd till den manuella glasindu Strin
Herr talman! Jag skall be att få tacka industriministern för svaret. Däremot kan jag inte känna tacksamhet för innehållet i detsamma.

Däremot hoppas vi att, om inget särskilt inträftar, vi skall kunna vara färdiga med cetwu förslag tidigt under hösten. Personligen ställer jag mig positiv till de åtgärder som kan medverka till att förstärka glasindustrins konkurrenskraft och göra det möjligt atvt genomföra en mera långsiktig strukturrationalisering.” Jag var helt enkelt bercdd på, i och med att det blev regeringsskilfte, att man inte skulle ha samma syn i fråga om att glasindustrin snabbt skulle få det stöd som den måste ha. Nu siger herr Åsling att det skall ske under nu pågående riksmöte, vilket kan innebära att vi får ott förslag till maj månad 1977. Jag vill säga att tidsfristen för den svenska manuella glasindustrin är kort. Det brådskar verkligen, och risken för att elden släcks under ugnarna är mycket stor. Det räcker inte med en pousitiv inställning. I den nämnda interpellationsdebatten dehog även herr Andersson i Nybro, som är partivän till herr Åsling. Han sade: ”Glasbruken måste tillföras kapital på-generösa villkor för att kunna klara en snabb upprustning — —--. Exportstödet måste snabbt byggas ut --—-." Kan herr Andersson inte på något sätt påverka herr Åsling nir det giäller att snabbt lägga fram cett förslag redan nu under hösten, eftersom det verkligen behövs åtgärder? Jag vet att man har arbetat med problemet i industridepartementet. och jag vet att man hunnit långt med förberedelserna till en proposition. Men det räcker inte med att bara vara positiv. Här måste någontung ske snabbt. Jag skall inte ta upp till diskussion den allmänna syn som herr Åsling har — det är mycket riktigt som herr Åsling säger att där finns ingenting nytt. Men jag skall. citera ur en tidning: ”Det knakar i det svenska glashuscet. Svenskt glas — vackernt, världsberömt. flaggskepp för konstindustrin och snöplog för exportindustrin — är hotat.” Tidningen är från 1971 men läget är precis detsamma i dag.

Herr talman! Jag vill konstatera att på der här området liksom på en rad andra områden inom näringspolitiken' är det en dålig beredskup vi har tagit i arv. Vi får börja från början för att bygga upp någonting positivt, och de är nu i industridepartementet sysselsatta med att se över denna fråga. Den har dessutom blivit speciellt akut därför att den ekonomiska politik som förts under det senaste året har skapat ett ofördelaktigt kost — Nr 13 nadsläge för hela det svenska näringslivet. Vi förlorar i dag exportmark Torsdagen den nader på löpande band. 21 oktober 1976 Det är alltså i ett läge som inger allvarliga bekymmer rent allmint ur näringslivets synpunkt som vi nu skall ta ställning till en rad konkreta — Om ökat statligt åtgärder av den här arten. Det gäller då inte bara den manuella glas — stöd till den industrin utan hela det svenska näringslivet. manuella glasindustrin Herr FAGERLUND : Herr talman! Herr Åsling försöker säga att vi har dålig beredskap på den industriella sidan, men låt mig konstatera att när det giäller glasindustrin så är det påståendet fullständigt felaktigt. Det finns, herr Åsling, en utredning som lades fram i mars månad 1976. Den har varit ute på remiss och det har jobbats med en propositionsskrivning. Vad herr Åsling har att göra är att ta ställning till det konkreta problemet, som innebär att industrin vilt ha 30 milj.kr. till investeringskapital, men där jag själv har en annan uppfattning, nämligen att 30 milj.kr. inte räcker utan att det bör vara 100 milj.kr. Det är det som herr Åsling har att ta ställning till —-och om han vill lägga förslaget i höst eller skjuta på det. När herr Åsling siger att vi har förlorat exportmarknader så stämmer det inte när det gätler glasindustrin för där har vi ökat vår exportandel. men vi behöver öka den ännu mer. Vår exportandel har ökat från 30 till 40 5. men för att man skall kunna bereda sysselsättning för alla anställda måste den komma upp till 60 5. Diärför behövs det dels investeringskapital. dels stöd till marknadsföring på utlandet och dessutom en strukturomvandling. Jag tycker att här borde herr Åsling snabbt komma fram till eu resultat. Vi får väl fortsätta den här debatten senare - det blir ju en motionstid I januari.
Herr talman! Herr Fagerlund eiterade en situationsbeskrivning i en tidning från 1971, och nu är det dock 1976. Det kan väl tas som en illustration till att det har gått många år utan att någonting hänt. Beredskapen har varit dålig. Vad som gör utt det förberedelsearbete som herr Fagerlund talar onmr inte längre är ull fyllest är den allmänna ekonomiska situation som svenskt närimegsliv befinner sig i. Herr Fagerlund måste väl ge mig rätt i att den situationen bör man också ha med i bilden när man konstruerar de stödåtgärder som man vill sätta in för att rädda denna betydelsefulla :del av svenskt niäringsliv.
Herr talman! Sedan 1971 har det hänt massor inom glasindustrin, herr Åsling! Det har bl.a. skett en strukturomvandling — annars hade vi icke 'n —a halt den glasindustri som vi har i dag. Herr Åsling har talat om att åstadkomma 400 000 nya iobb: alla orter här i landet skall ha arbete. Låt mig fråga herr Åsling: Vilka jobb skall man då ha i Bergdala. Kosta, Målerås, Gullaskruv. Orrefors och Lindshammar? Jag kunde fortsätta uppräkningen. I 1. ex. Lindshammar — tyvärr är inte herr Hovhammar här i dag — finns det enbart glasindustri. Här gäller det inte att ha en positiv uppfattning — här gäller det avt handta, herr Åsling!

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig om jag anser all omprövning av avgöranden om faderskap bör beviljas i de fall där rättsantropologisk undersökning haft väsentlig betydelse för faderskapsprövningen och hur jag i så fall avser att tillfredsställande informera de i sådana mål berörda fäderna om det nya läget.

Arbetsgruppen har i början av året lämnat en rapport där man bl.a. kommenterar de undersökningar av yttre morfologiska karaktärer som har bedrivits vid taboratoriet. Härmed avses undersökningar av sådana faktorer som aunsiktstorm, öronmusslans och näsans utseende osv. Enligt arbetsgruppen kan en helt tillfredsställande och jämfört med nuläget ökad säkerhet uppnås i faderskapsutredningar, även om hiutills gjorda undersökningar av yttre morfologiska karaktärer utgår. Arbetsgruppen föreslår därför att man upphör med dessa undersökningar. ” Arbetsgruppens rapport har distribuerats vill samtliga barnavårdsnämnder och domstolar för kännedom. Rapporten har vidare sänts ut på remiss till vissa myndigheter. Remissbehandlingen är ännu inte helt avslutad. Socialstyrelsen har därför inte kunnat ta stutlig ställning till de synpunkter - Nr 13 ocl?. förslag som förs fram i rapporten. o Torsdagen den Aven jag anser att det är för tidigt att göra något bestämt uttalande 21 oktober 1976 om de utförda antropologiska undersökningarna och deras betydelse för — utgången i faderskapsmål. Jag vill emellertid erinra om att det enligt . Om fysiskt-antroporättegångsbalken finns möjlighet för parterna i faderskapsmål att få res — logiska undersökning i högsta domstolen om det åberopas ny omständighet som sannolikt — ningar i faderskapsskulle ha lett till annan utgång i målet. Frågan om resning får emellertid — ärenden prövas i varje särskilt fall för sig. | När det gäller informationsbehovet får den saken övervägas sedan man tagit slutlig ställning till arbetsgruppens rapport.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. som dock är otillfredsställandé. Här har en hel metod för faderskapsbestämning avslöjats som i stort sett vetenskapligt värdelös — detta står redan nu helt klart. Metoden har utmönstrats ur fortsatt praxis. Denna metod har använts i ca 1 000 fall sedan år 1970. Den har använts när annat material i målet icke har kunnat ge säker ledning. Den har därmed qujor( utgången av många mål. | Frågan om resning kan inte överlämnas till domstolarna från fall till fall. Här rör det sig om en princip som är förutsedd i lagen. Konstitutionelli sett är den en sak för regering och lagstiftare, inte för domstol. Resning bör alltså i princip beviljas i alla de fall där metoden har haft betydelse för målets utgång. Det vore värdefullt om justitieministern kunde uttala att det är hans åsikt. Detta skulle vara motiverat också av andra skäl. Domstolarnas praxis i faderskapsmål visar nämligen många andra undcrlighétér. Låt mig ge några exempel på denna praxis. T e prejudikatsmål har högsta domstolen fäst avgörande vikt vid en låg statistisk sannolikhet för tiden när barnet avlades och på grund därav friat den utpekade. Vid ett annat prejudikatsmål har den utpekade fällts trots att sannolikheten vid blodundersökningen var myckat lägre statistiskt sett. Vid blodundersökningar anges alltid att ett s.k. faderskapsindex lägre än 0,053 talar mot faderskap. Högsta domstolen fällde likväl en man med ett så extremt lågt index som 0,012. Motpartens subjektiva uppgifter fick alltså väga tyngre än den erkända vetenskapliga bedömningen. | Denna vacklande praxis får inte fortsätta — både de förmenta fäderna och barnen blir lidande därav. Först ger man barnen falska fäder, sedan nödgas man kanske många år därefter ta ifrån dem dessa fäder. 9 oM Jag har två följdfrågor: Vad avser justitieministern att göra för att säkra en bättre rättsordning i faderskapsärenden i allmänhet? Och, jag upprepar frågan, hur ämnar justitiedepartementet se till aut de som har dömats på grundval av en nu förkastad metod får allmän kännedom om all rättssituatlionen i avgörande grad nu har förändrats? För det har den gjort redan nu eftersom denna metod har utmönstrats genom socialstyrelsens brev till tingsrätterna.

Herr taälman! Som jag nämnde i mitt svar är frågan om värdet av dessa undersökningar ännu inte avgjord - den beror på socialstyrelsens prövning. Anledningen till att socialstyrelsen har skrivit att undersökningarna t. v. inte skall fortsätta är endast att om tvekan uppkommer beträffande en metod skall man inte fortsätta med den medan utredning pågår. Socialstyrelsens brev är sålunda inget bevis på att socialstyrelsen har tagit slutlig ställning i frågan. Undersökningarna är inte bara av yttre morfologisk karaktär utan omfattar också exempelvis vivnadsprover. Arbetsgruppen har riktat viss kritik mot de yttre morfologiska undersökningarna. Såvitt arbetsgruppen har kunnat finna på grundval av det granskade matertal som har stått tuill förfogande har den tillämpade metodiken vid dessa undersökningar inte uppfyllt gängse tillförlitlighetskrav. Arbetsgruppen betonar emellerud att man inte allud vet i vilken utsträckning de vtre morfologiska undersökningarna har påverkat slutbedömningen vid laboratoriets utlåtanden. Undersöknihgur av yttre morfologisk karaktär har efter hand fått en allt mindre betydelse jämfört med de undersökningar som i övrigt har bedrivits i laboratoriet. Resningsfrågan, som herr Svensson i Malmö tog upp, avgörs av högsta domstolen, och jag anser inte att det finns någon antledning att ändra lagsuftningen i det hänseendet. I fråga om behovet av ytterligare upplysning vill jag upprepa att ställning till den frågan kommer atl tas när huvudfrågan är avgjord. Jag är inte främmande för att det då kan finnas behov av ätgärder.

Herr talman! Man kan väl inte med hänvisning till att all praxis skulle vara domstolarnas ensak — för så är det ju inte — säga att politiker och lagstiftare inte har något ansvar. Tvärtom har vi ett konstitutionellt ansvar när det gäller generella anvisningar beträffande exempelvis rättsliga metoder eller uilklimpning av lagar. Där är inte domstolarna allenarådande, utan lagstiltarna och politikerna har också e ansvar. Något slags parallellfall till ett sådant generellt uttalande förekom för en del år sedan. Det gillde, om jug minns rätt, justitiedepartementets attityd ull frågan om vilka åtgärder som skulle vidtas mot de kvinnor som skaffat sig abort i Polen. Från både rättslig och mänsklig synpunkt gjordes då det riktiga ställningstagandet att här borde man generellt befria från åtal. Rimligtvis borde det inte vara någon svårighet för en politiskt ansvarig — Nr 13 minister att uttala sin personliga mening om en metod som måste för Torsdagen den kastas redan därför att man icke fått någon som helst vettig information 21 oktober 1976 om vad den har gått ut på - en metod som alltså i efterhand icke kan kontrolleras. När denna metod — som f. ö. också under många år varit.

Herr talman! Fru Lantz har frågat utbildningsministern vilka åtgärder som skall vidtas för att lösa problemet med barnomsorg för vuxenstuderande. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på nrg att besvara frågan. Genom den nya barnomsorgslag som träder i kraft den 1 januari 1977 blir kommunerna skyldiga att genom en planmässig utbyggnad av barnomsorgen sörja för att alla barn, vilkas föräldrar förvärvsarbetar cller studerar, får del av samhällets barnomsorg, om inte behovet tillgodoses på annat sätt. Självfallet omfattar kommunernas skyldighet även barn till vuxenstuderande. Som ett led i en sådan planmässig utbyggnad har riksdagen under våren 1976 anslutit sig till ett utbyggnadsprogram som innebär att 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nva fritidshemsplatser skall börja byggas under femårsperioden 1976-1980. Detta utbyggnadsprogram grundar sig på överväganden om vad som kan vara praktiskt möjligt att förverkliga under perioden med hänsyn till byggnadsfrågor, personaltrågor m.m.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka för svaret. Men det verkar som om herr statsrådet lånat svaret från den gamla regeringen, och dessutom har socialministern iydligen missuppfattat frågan.. Kvinnor tvingas ofta avstå från förvärvsarbete därför utt det inte finns daghemsplatser. Även när det gäller studier tvingas kvinnor avstå från utbildning därför att barnomsorgen är oullräcklig. På utbildningens område motverkas samhällets satsning på vuxenutbildning av att det inte 61 för vuxenstuderande finns daghemsplatser till de studerande som har barn: Det enda rimliga är förstås, som vpk så många gånger tidigare påpekat, att bygga bort daghemsbristen så att alla barn får rätt till daghemsplats. Det är den enda garantin och lösningen på sikt i daghemsfrågan. Men det finns anledning att försöka ordna barnomsorg där man anordnar vuxenutbildning — givetvis som en temporär nödlösning. Det finns ungefär 147 600 vuxna i kommunal vuxenutbildning, och av'dem är 67 26 kvinnor. Hälften studerar på dagtid. och' de flesta är i åldern 25—44 år. Jag skall ta ett aktuellt exempel från Kalmar: Görans mamma kom in på kommunal vuxenutbildning. Men Göran, 8 månader, fick ingen daghemsplats. Göran har könummer 942 till dagis. Det finns 377 daghemsplatser i Kalmar och 4 600 barn. Detta är inget unikt exempel. Fram till 1981 skall det byggas 165 platser. Göran har alltså ingen teoretisk chans att få en plats förrän han själv är pappa. Mamman kan inte utnyttja sin rätt till vuxenutbildning. Detta är, menar vpk, ett horribelt förhållande på många sätt. Borde det inte vara skolans uppgift att se till att de elever som behöver barnomsorg också får den för sina barn? Jag tyckte att det skulle vara intressant att få utbildningsministerns syn på detta problem och ställde därför frågan till honom. Nu svarar socialministern i stället. Jag vill då ha svar av socialministern på min fråga: Vore det inte möjligt att låta skolan ta ansvaret för att de elever som behöver daghemsplats också får sådan genom skolans försorg?

Herr talman! Fru Cantz påstår att vi har fånat detta program från förra regeringen. Vi var emellertid, fru Lantz. överens om detta program omtrattande 100 000 nya daghemsplatser. Det rådde inga delade meningar om det. Den nva regeringens uppgift är helt naturligt — det vill jag klart deklarera — att fullfölja detta program. Kommunerna skall sedan se till all det genomförs. Nir det gäller den planering och utbyggnad som har skett under denna tid kan jag meddela fru Lantz att enligt det utbyggnadsprogram som riksdagen anslöt sig till för tiden 1976-1980 skulle under åren 1976 och 1977 påbörjas 34 000 daghemsplatser. Men enligt de uppgifter som socialstyrelsen nyligen har samlat in omfattar kommunernas utbyggnadsplaner under de sistnämnda två åren igångsättning av sammanlagt 36 000 nya daghemsplatser. Det innebär att de aktuella utbyggnadsplanerna för de två första åren gott och väl motsvarar det uppställda utbyggnadsprogrammel. Sedan har jag den uppfattningen, fru Lantz, att kommunerna gör ansträngningar för aut de studerande skall få daghemsplats för sina barn.

Herr talman! Den satsning som har gjorts på vuxenutbildningen motverkas av det förhållandet att kvinnorna — det är förstås mest fråga om kvinnor — inte kan utnvitja sin rätt att studera. eftersom det fattas dag hemsplatser. På område efter område kan man se vilka etfekter bristen — Nr 13 på daghemsplatser får. inte bara för barnen utan även för föräldrarna Torsdagen den ' och då frimst kvinnorna. | 21 oktober 1976 Sedan vill jag litet kommentera svaret, eftersom statsrådet fortfarande — inte vill diskutera utbildningen och barnomsorgen hopkopplade. Jag kän — Om dtgärder för att ner väl till målsättningen 100 000 nya daghemsplatser på fem år. Vi från — nedbringa' väntetiviänsterpartiet kommunisterna har tidigare förklarat att vi inte alls är — derna vid studiemenöjda med den utbyggnadsplanen. Det räcker inte att få 100 000 nya dag — delsnämnderna hemsplatser på fem år när det skulle behövas 450 000 i dag, 1976. Det är alltså en droppe i havet. Med beslutet i riksdagen är dessutom inte alls forkmppdd någon garanti för att det verkligen blir 100 000 nya daghemsplatser. I svaret står också att de ”skall börja byggas under femårsperioden”. Därför är det nödvändigt att man på t.ex. utbildningens område verkligen garanterar de kvinnor som behöver och vill studera möjhighet att utnyttja sin rätt och ordnar barnomsorgen direkt i anslutning till skolan. Jag skulle vilja att socialministern kommenterade detta.

Det senaste året har inte sällan väntetider på 6-7 veckor förekommit. Detta är oacceptabelt. Centrala studiestödsnämnden har nyligen erhållit särskilda medel för att kunna förstärka personalen vid studiemedelsnämnderna. Därigenom har de mest arbetsbelastade nämnderna kunnat: reducera tiden för handläggningen av ansökningar om studiemedel. Allvarliga problem kvarstår dock.

Min ambition är att handläggningsuden för ansökan om studiemedel I normudfattet skall hållas inom den ram som centrala studiestödsnämnden har planerat — dvs. 3-4 veckor.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på fräågan. Nu, en bit in på höstterminen 1976, är situationen fortfarande klart otillfredsställande. Enighet råder mellan centrala studiestödsnämnden och studiemedelsnämnderna om att en acceptabel väntetid inte får överstiga 3-4 veckor. I verkligheten är den normala väntetiden i Stockholm omkring 6 veckor och i vissa fall ännu längre. För ansökningar som inlämnades första septemberveckan var behandlingstiden två månader i Göteborg och Linköping och 4—-9 veckor i Umeå. Sedan har situationen förbättrats, men vissa studerande kan få vänta till årsskiftet på besked om höstlterminens studiemedel. Ingen skugga faller över centrala studiestödsnämnden och studiemedelsnämnderna,. som har gjort allt man kunnat för att med befintliga ekonomiska resurser förkorta behandlingstiderna. Situationen hade i dag varit ännu dystrare om inte centrala studiestödsnämnden gjort extraordinära insatser. Som en tillfällig nödåtgärd har nämligen åtta tjänster överflyttats från centrala studiestödsnämnden till studiemedelsnämnderna. Denna åderlåtning av den centrala myndigheten på 10 ”5 av antalet tjänstemän har medfört att bl.a. viss återkravsverksamhet nu ligger heh nere. Flera studerandeorganisationer har med kraft och med rätta reagerat mot den här situationen. Det betyder ju ocrhört mycket för en enskild studerande att han eller hon får besked om sina studiemedel i rimlig tid. Det framgår klart av svaret på min fråga att utbildningsministern är medveten om det otillfredsställande läget. Statsrådet slår fast att det är oaceeptabeli med väntetider på 6-7 veckor och att det f. n. wrots gjorda insatser kvarstår allvarliga problem. Jag noterar också med ullfredsställelse att utbildningsministerns ambition är att handläggningstiden för ansökan om studiemedel normalt inte skall överstiga 3-4 veckor. Med den ambitionen som vägledande för de åtgärder som nu planeras inom regeringens kanshi bör möjligheterna vara mycket goda för att den nuvarande situationen med långa väntetider inte skall behöva inträffa igen kommande terminer. § 10 Om åtgärder mot alltför lågt vattenstånd i Hjälmaren

10, och anförde: Herr talman! Herr Jadestig har frågat mig om jag är beredd att infria det löfte som min företrädare har gett om en utredning om åtgärder för att förhindra alltför låga vattenstånd i Hjälmaren. Regeringen har i dap bemyndigat mig att ullkalla en särskild utredare för frågan om en ändrad reglering av Hjälmaren. Enligt direktiven skall förutsättningarna utredas att åstadkomma en reglering som bättre än den nu gällande tillgodoser de allmänna intressen av olika slag som är förenade med sjöns nyttjande. Utredaren skall vidare undersöka om möjligcheter finns att utnyttja vattenmagasinen i bl.a. Svartån så att låga vattenstånd i Hjälmaren så långt möjligt motverkas. Jag vill också framhålla att utredaren skall bedöma de framtida behoven av vatten inom området kring Hjälmaren för kommuner och industrier och för bevattning m.m. Utredaren skall dessutom i samräd med Sveriges metecorologiska och hydrologiska institut undersöka om man kan göra bättre prognoser än hittills med avseende på tillrinningen till sjön. Om detta skulle vara möjligt skulle en från naturvårdssynpunkt lämplig reglering underlättas.

Herr talman! Hjälmaren är till storleken landets färde sjö. Den är relativt grund. har ett medeldjup på knappa sex meter och betecknas dessutom som en näringsrik slättsjö. Dess stränder är i stor utsträckning låglänta, och detta var säkert en av anledningarna till de stora sjösänkningar som genomfördes i slutet av 1800-talet. Vattenregleringar har dessutom ägt rum via tillkomsten av Hjälmare kanal och de åtta kraftverken som finns i Eskilstunaån och i Hjälmare kanal. Nva viktiga samhällsintressen har tullkommit i elter kring sjön. Låt mig notera att den är vattentäkten för Eskilstuna, Arboga och delar av Örebro. Hjälmaren är också en viktig fritidsmiljö, och i samband med den fysiska riksplanen utpekades den som riksintresse inte minst från rekreationsoch fiskesynpunkt. I dag känner många oro för Hjälmaren. BL a. de senaste årens ringa nederbörd har orsakat ett altltför lågt vattenstånd. Bestämmelserna för reglering av sjön är starkt föräldrade. En sam-.

Det finns många intressenter, och alla torde i dagens Om åtgärder mot alltför lågt vattenstånd i Hjälmaren läge vara överens om uatt det nu krävs snabba och krafifulla åtgärder för att rädda Hjälmaren från en miljökatastrof. Jag är medveten om att det redan före statsrådet Dahlgrens utnämning fanns ett utkast till utredningsdirektiv på departementets bord. Jag noterar med tacksamhet att regeringen nu beslutat sig för ati tillkalla en särskild utredare. Jag tycker att de delar av direktiven som statsrådet här presenterade verkar tillfredsställande. Jag utgår ifrån att de regionala representanterna får möjligheter att deltaga I utredningsarbetet. Jag ber till slut att få tacka statsrådet för svaret.

Herr talman! Herr Werner har frågat mig om regeringen avser all upphäva det gällande prisstoppet på vissa dagligvaror. På vissa baslivsmedel — mjölk, ost, kött, fläsk och charkulterivaror — infördes prisstopp den I januari 1973. Prisstoppet. som fortfarande är i kraft. motiveras huvudsakligen av att dessa livsmedel subventioneras via statsbudgeten. Det bör dock observeras att det sedan den 1 januari 1973 inte har rått prisstopp på baslivsmedel i den lmeningen alt priserna inte har stigit. Löpande har olika prishöjningar måst medges allteftersom kostnadsstegringarna har framtvingat detta. I det här sammanhanget bör understrykas att framgången i kampen mot prisstegringarna framför allt beror på hur kostnadsstegringarna kan bemiästras. Vad beträffar andra dagligvaror än baslivsmedel råder i vissa fall prisstopp. Även hiär har det förekommit dispenser från prisstoppet. Statens prisoch kartellnämnd, som är den myndighet som handhar dessa frågor, har bl.a. att som hittills löpande följa utvecklingen och pröva när de orsaker som har föranletu olika prisreglerande punktingrepp inte längre föreligger. Det är uppenbart att prisstoppet på baslivsmedel inte fungerar tillfredsställande i vissa hänseenden. Att ta ställning till frågan om hur en rimlig lösning på det här problemet skall kunna uppnås är dock omöjligt utan ytterligare utredningsarbete. I avvaktan på detta övervägs ingen ändring I principerna för det nuvarande systemet.

Herr talman! Herr Wästborg i Stockholm har frågat mig om jag instämmer i uppfattningen aut svenska företag bör avveckla sina förbin Den svenska regeringens syn på situationen i Sydafrika har nyligen redovisats av utrikesministern i EN. Hon anförde i sitt tal inför generalförsamlingen den 13 oktober 1976 bl.a. att den situation som skapals I södra Alrika har av Sverige och många andra stater karakteriserats som ett hot mot freden. Detta innebär utt vi anser det riktigt att säkerhetsrädet tillgriper sanktioner för att avlägsna hotet, om inte godtagbara resultat uppnås genom förhandlingar. Utrikosministern framhöll också följande: ”Sverige skulle vidare vura berett att stödja realisuiska förslag om ytterligare åtgärder, däribland eu förbud mot utländska nyinvesteringar i Sydafrika och Namibia. ” Det är regeringens uppfattning att beslut om ekonomiska sanktioner mot enskilda fänder skall fåttas av FN:s säkerhetsråd. Endast härigenom föreligger garantier för att sanktionerna grundas på en sumstämmig uppfattning bland stater av ekonomisk betydelse för Sydafrika, något som i sin tur är en förutsättning för att sanktionerna skall bli effektiva. Det är naturligt att det politiska läge som råder i Sydafrika liksom omvärldens tryck på detuta land påverkar företagen i deras syn på investeringar i Svdafrika. Fiu tecken på detta är också att det — såvilt jag kunnat utröna — inte finns någon investeringsvilja niär det giäller Sydafrika bland svenska företag. Jag vill vidare erinra om utrikesutskottets enhälliga uttalande i betänkande 1975:9: ”Utskottet delar den neguativa synen på svenska investeringar I Sydafrika som kan uppfattas som ett stöd till landets rasatskillnadspoliuk.” Detta uttalande gjorde sedan riksdagen till situ.

Herr talman! Herr Wästberg i Stockholm och jag är överens om att dennau diskussion förs mot en allvarlig bakgrund. Frågan är då vad man mot denna bakgrund skall vidta för åtgärder. Jag vill i det sammanhanget citera ytterligare eu stycke av vad som stod att läsa 1 utrikesutskottets betänkande nr 9 år 1975: ”Från svensk sida har understrukits behovet av en samfälld världsomfattande aktion i detta syfte. Försök att insätta sanktioner som saknar stöd av en eller flera av Svdafrikas huvudsakliga handelspartners skulle bli ineffektiva. De skulle kunna inleda Sydafrika i tron att landet utan päföljd kan fortsätta sin raspolitik. FN:s prestige skulle i så fall kunna ta allvarlig skada. Av dessa synpunkter, som utskottet delar, följer bl.a. utt ensidiga svenska åtgärder mot Svdafrika skulle vara verkningslösa. Dessutom kan ensidiga sanktioner mot en annan stat, utan stöd i eu sanktionsbeslut av FN:s säkerhetsråd. vara oförenliga med internationella överenskommelser, 1.ex. GATT-avtalet, varav Sverige är bundet.”

Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än handelsministern när det gäller FN-sanktioner eller i lag beslutade sanktioner. Det är inte detta det handlar om, utan det gäller vilken vägledning svenska företag skall få av regeringen niär de skall ta ställning till sitt fortsatta engagemang 1 Sydafrika. Frågan om vilka krav som bör ställas på svenska företag är ju stor. och den hinner vi inte gå in på här. men jag menar för min del att marknadsekonomin förutsätter att också företagen är beredda att på egen hand ta ett moraliskt ansvar, och det gör också svenska företag i mycket hörg grad. Men då är det också naturligt att regeringen ger företagen en vägledning i moraliska frågor. I regeringstörklaringen sägs det klart ut att den nva regeringen avser alt ge ett ökal stöd till kampen för frigörelse t södra Afrika. De frihetsrörelser som bl.a. kommer att få del av det stödet har vädjat ull Sverige all hindra svenska företag alt förtsätta sitt ekonomiska stöd via investeringar i Sydafrika och att stoppa de svenska företagen där, som ju tvingas följa den sydafrikanska marknadens rasregler. Då har också de svenska företagen rätt att få en klar vägledning från den svenska regeringen, och det är en sådan vägledning som jag efterlyser från herr Staffan Burenstam Linder.
Herr talman! Jag har faktiskt i mitt första anförande citerat ett stycke av vad utrikesutskottet enhälligt uttalade i just den fråga som herr Wästberg i Stockholm menar att vi skall markera vår uppfattning om.
Herr talman! Jag tillåter mig då ati tolka herr Burenstam Linders inte dirckt glasklara ord så att han och den nya svenska regeringen instämmer i uppmaningen till svenska företag att avstå från investeringar I Sydafrika. Det är bra, ty vad det här gäller är att använda alla de medel som finns tillgängliga i kampen mot det värsta rasförtryck världen skådat sedan Hitlers Tyskland.
Herr talman! Det bör inte råda någon tvekan om vad jag har försökt att säga här till herr Wästberg i Stockholm. För att olika åtgärder verkligen skall vara effektiva och inte inge en känsla av att i stället bli ett slag i luften mot Sydafrika och andra regimer som vi inte tycker om skall vi sträva efter realistiska satsningar. som måste bygga på att Förenta nationerna sätter kraft bakom orden.
Herr tålman! Den gamla regeringen riktade liksom folkpartiet en klar uppmaning till företagen att på egen hand ta det steget att inte investera i Sydafrika. Det handlar alltså inte om FN-sanktioner eller tagstiftning. Jag hoppas att min tolkning av herr Staffan Burenstam Linders uttalande är riktig. nämligen att han instämmer ; vad den förra regeringen och folkpartiet sagt på denna punkt.

Herr talman! Jag anser för min del att läsårets längd bör vara ungefär densamma över hela landet och inte vara beroende av lokala tolkningar. Därmed har jag inte sagt att jag vill ha något slags fullständig likformighet. Jag delar statsrådets uppfattning att det kan vara rimligt att det finns spelrum inom vissa gränser. Men när avvikelserna blir så stora som 1 år tycker jag det är viktigt att bestämmelserna verkligen klargörs. Barn reagerar ju både häftigt och sunt mot vad de betraktar som uppenbara orättvisor.

Det är sålunda viktigt att tillvarata ambitionen att meddela så mycket undervisning som över huvud taget är möjligt, dvs. att man utnyttjar den tillmätta tiden. Men det är också viktigt att barn i olika delar av vårt land har ungefär lika långa lov som inte är beroende av hur man försöker, hur man vill celler t.o.m. hur man vågar tolka gällande bestämmelser. Nr 13 Jag tackar statsrådet för svaret. Tyvärr innehåller det väl litet för mycket Torsdagen den uppläsning av skolförordningen. Den springande punkten är naturtigtvis 21 oktober 1976 denna: Kan man cller skall man räkna helgdagar som arbetsdapar—läs O dagar och då framför allt trettondagen? Är den en arbetsdag? Åtminstone Om tolkningen av — från min landsända sett är det mycket viktigt att från statsrådets sida bestämmelserna få ett klargörande på denna punkt.

Herr talman! Läsårets längd är som jag sade, ungefär densamma över hela landet. Och det finns inte något utrymme för sådana fria tolkningar som herr Petersson i Röstånga tror att det finns. Undersökningar i några kommuner visar alt kommunerna fyller kravet på antalet undervisningsdagar, och därmed har de hållit sig inom ramen för gällande bestämmelser. Om man diäremot skall diskutera sommarlovets längd får man självfallet diskutera utläggningen av två käsår. Jag förutsätter att det i kommunerna finns en medveten strävan att genom utläggningen av liäsårer enligt gällande bestämmelser skapa en för elever och lärare så gynnsam undervisningssituation som möjligt — inte enbart att få längsta möjliga sommarlov. Jag instämmer f. ö. i dåvarande statsrådets uttalande i propositionen om skolans arbetstider år 1968: ”Starka skäl av pedagogisk och medicinsk natur talar för att läsåret förses med ”andningspauser och inte komprimeras för mycket. För egen del ansluter jag mig därför till utredningens förslag och förordar, att läsåret skall inrymma 10 lovdagar.” Om lovdagar mot förmodan i alltför hög grad används I samband med läsårets början och slut får lovdagarna inte den effekt som avseus vid ställningstagandet till antalet lovdagar.
Herr talman! Detta var en liten kompleuering men inte ett direkt svar på den fråga jag ställde. Beträffande sommarlovet vet jag faktiski — det är inte någonting som jag tror — att det skiljer nästan 14 dagar, dvs. två veckor, i lovets längd mellan skolorna i Skåne och i Stockholmsområdet, och detta tycker jag är orimligt. Jag menar att lovets längd inte skall vara beroende av hur fffig och finurlig man kan vara när man utläser rådande bestämmelser.
Herr talman! Jag trodde att jag med mina två anförunden hade talat om att man inte kan vara så fiffig och finurlig som herr Petersson i Röstånga förutsätter. Jag inbillar mig att jag har klara fakta bakom mig när jag säger det.
Herr talman! Då återstår bara en fråga: Är en helgdag vid skolstarten en läsdag eller inte?

Herr talman! Årets val gav de borgerliga partierna en majoritet i riksdagen. Därför inlämnade den socialdemokratiska regeringen omedelbart sin avskedsansökan för att tälmannen skulle få möjlighet att undersöka hur en ny regering skulle bildas. De borgerliga har nu enats om att bilda en regering och om en regeringsdeklaration. Jag har på socialdemokratins vägnar sagt att den borgerliga regeringen skall få sin chans att visa vad den förmår, och jag har också slagit fast all vi kommer att driva en konstruktiv oppositionspolitik. De borgerliga övertar den politiska ledningen för ett land med en högre levnadsstandard. en jämnare fördelning och en bittre utbyggd social irygghet än I sannolikt något annat land, det land som klarat den sedan 1930-talet svåraste ekonomiska krisen med en minskning av arbetslösheten och en ökad sysselsättning. Jag har också under valrörelsen noterat att två av ledarna för den dåvarande oppositionen vid flera tillfällen instämt i denna beskrivning av förhållandena i det svenska samhället. Man har därvid också sapt Allmänpolitisk debatt all dessa partier är delakviga i de här resultaten. eftersom man I riksdagen medverkat med breda uppgörelser i den ekonomiska politiken, bl.a. 1974 och 1975. Det är värdefullt att vi har en tämligen samstämmig bild av situationen i Sverige den dag de borgerliga övertar regeringsmakten. Det innebiär att debatuten kan föras om de olika alternativ som den borgerliga regeringen och den socialdemokratiska oppositionen lägger fram för den framtida utvecklingen i vårt land. Mitt besked om att den borgerliga regeringen skall få sin chans och att vi skall föra en konstruktiv opposittonspolitik innebär att jag I dag inte tänker gå in i någon diskussion om politiken på hela fältet. Vi har för avsikt att vänta med detta till dess regeringen haft nödvändig tid för att utarbeta sina förslag och vi får tillfälle att noggrant studera dessa förslag. En sådan avvaktande inställning är också nödvändig därför att den borgerliga regeringen varit minst sagt förbehällsam om sina avsikter. Först satt de borgerliga partiledningarna inlåsta i fjorton dagaur i riksdagshuset för att skriva ett regeringsprogram. Direfter har den borgerliga regeringen i fjorton dagar suttit inlåst i kanslihuset — sannolikt för att söka fundera ut vad detta regeringsprogram innebär. Det är ingen avundsvärd situation för er. men den är fullt förståelig. Väljarna har gett de borgerliga majoritet i riksdagen. Men de har inte tagit ställning till det regeringsprogram ni nu skall arbewa efter. Det fanns inget gemensamt borgerligt program redovisat före valet. Väljarna lämnades i okunnighet om den politik som de borgerliga partierna tullsammans skulle föra i olika frågor. De slutna rummens mystik rymmer förmodligen mycket av villrådighet och mycket av splittring, och svenska folket har £ n. små möjligheter att få inblick bakom förlåten. Vi får viänta och se. Låt mig emellertid slå fast: I den mån den borgerliga regeringen fullföljer de riktlinjer socialdemokratin dragit upp kommer vi inte att angripa er, ni kan tvärtom räkna med stöd. När den nya utrikesministern t.ex. möts med stormande jubel i den borgerliga pressen därför att hon i FN i stort sett och någorlunda redovisar den tidigare socialdemokratiska politiken tycker vi det är ullfredsställande. Strykningarna i Sven Anderssons manus är i och för sig illa nog, men jag avstår från oftentlig kriuk f. n. Hon skall väl ha sin chans. Men i den mån ni gör avvikelser i konservativ riktning kommer ni att möta skarp krivik. Det finns väldigt många miänniskor i landet som känner en djup oro inför vad den borgerliga regeringen kan tänkas ta sig för. Det socialdemokratiska regeringsinnehavet har för dem inneburit en trygghet. Till dem vill jag säga: Vi kommer iäven iI oppositionsställning att med fast beslutsamhet värna de folkgrupper som gett oss sitt förtroende — det gäller arbetare, tjänstemän. pensionärer och väldigt många andra — mot experiment i borgerhigt kapitalistisk riktning. Socialdemokratin är och förblir ett starkt parti med ett klart redovisat program. Vissa frågor har under de senaste veekorna blivit föremål för en intensiv offentlig debatt. De bör därför diskuteras i riksdagen redan i dag, även om jag alltså avstår från väldigt många andra frågor. Till de frågor som bör diskuteras hör energipolitiken. De flesta torde vara överens om att centern avvärjde ewt hotande valnederlag genom sin satsning på kärnkraftisfrågan. Nu gick det i och för sig inte så bra tull slut — centern förlorade mer än vi. och avståndet mellan socialdemokraterna och centern har ökat genom valet - men man avviärjde eu hotande valnederlag. Conterns energipolivk fick genomslagskraft i opinionen av den till synes kompromisslösa. moraliskt orubbliga inställning som partiet och framtör allt dess ledare intog. Vi minns uttalandena. Jag vill föra in några få exempel i riksdagsprotokollet, och jag hoppas de verifieras av statsministern. Så här sade han:. ”Ingen statsrådspost kan vara så eftertraktad att jag vore beredd att dagtinga med min övertygelse.” | ”Jag sätter mig inte i en regering som startar fler kärnkraftverk.” ”Jag upprepar att det besked vi har gett tull viäljarna - och det står vi för — är att det inie skall taddas fler kärnkraftaggregat.” I Scandinavium frågade jag Fälldin gång på gång: Hur tänker centern lägga om sin energipolitik så att den kan passå Bohman och Ahlmark? Med indignation svarade han: Vi lägger inte om vär politik. Varje kompromiss avvisades. Så här löd svaret till en ungdomsklubbist: ”Du försöker väl inte säga att det vore anständigt utav mig att ändra uppfattning i den här frågan bara för att få chans att bilda regering? Nej, ser Du, så behandlar vi inte politik inom centern. Ha det på minnet för framtiden.” Vidare: ”Jag har varit i politiken sedan 15-årsåldern så jag känner politikens villkor. Och jag vet a man måste ha ”runda hörn” i vissa frågor — man kompromissar. Men när det gäller kärnkraften kan det inte bli fråga om några runda hörn.” ”"Jag kan inte medverka tll ett politiskt beslut som innebär att man gör fler roaktorer radioaktiva.” tDen 19 september.) Nu vet vi hur det blev. Några dagar efter valet började kompromisserna. dagtingandert, de runda hörnen. Nu vet vi emellertid ännu mer. Det var medvetet och tydtigen planerat. Jonnergård medger öppet att det inte hade blivit något rogimskifte om centern gett besked före valet att man kunde kompromissa om laddningen av Barsebäck 2. Då hade vi inte sutut här, som hun säger. Det stod emellertid enligt herr Jonnergård redan före valet klart att beslutet att starta Barsebäck 2 var ofrånkomligt. Men den ”rätta tid Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt ö punkien” att tala om detta för medborgarna kom först efter valet. Då var det nödvändigt för att skapa en gemensam borgerlig regering. Annars hade ni heller inte suttit här. Men nu siuter ni här — näst inuill en halv pluton. skulle jag vilja säga. Tacka Jonnergård och hans rätta tidpunkter för det! Så avslutades, herr talman, en valrörelse som inleddes med att centern och dess ledare skildrade den demokratiska arbetarrörelsen sont ett hot mot demokratin och talade om risker för avskaffad strejkrätt och politiska fångar. Nu är energipolitiken en viktig sakfråga. Regeringsdeklarationen har: inte skapat någon klarhet om vilken energipoliuk som kommer att föras under de närmaste tre åren. Vi upplever 1I dessa dagar eut märkligt spel när det gäller pågaende kärnkraftsbyggen. Ett regeringsparti — centern — lovade under valrörelsen att dessa byggen skulle avbrytas så fort kontrakten kunde annulleras. Två regeringspartier ville att dessa byggen skulle fullföljas med sikte på praktisk användning. Då behövs det åter runda hörn för att en regering skall överleva. Jag har stor förståelse för alla dem som nu orotiet ställer frågan om vad som skall ske — byggnadsarbetare i Forsmark och Ringhals, arbetare och tjänstemän inom verkstadsindustrin i Karlskrona, i Finspång. i Degerfors och i Västerås samt tekniker och forskare. Jag håller sjätvfallet med om att människor får vara beredda alt acceptera förändringar som är en följd av regeringens och riksdagens beslut. Men de har åtminstone rätt till besked. Det handlar ju om enskilda människors ekonomiska och sociala villkor. Byggnadsarbetarnas företrädare som besökte regeringen fick inte något besked. De fick Iyssna till herr Fälldin som förklarade att regeringen lagt om energipolitiken och att inga garantier kunde ges för att Forsmark skulle byggas färdigt. Därefter fick de tyssna till herr Bohman som sade att i princip är det inget ändrat i regeringens deklaration jämfört med den twidigare politiken under den socialdemokratiska regeringen. Några dagar senare avrådde energiministern byggnadsarbetare tfrån att ta tjänst i Forsmark. Var det ett auktoritativt besked, som hela regeringen står bakom, eller var det bara o led i den Jonnergårdska' taktiken? Vi ser nu bilden av en regering som är så djupt oense att den inte kan och inte vågar ta ansvar. Den försöker skjuta över det politiska ansvaret på tjänstemän i regeringen understillda statliga verk. Dessa tränstemän har ju till uppgift att verkställa statsmakternas beslut och kan inte av väljarna ställas till ansvar. Det är inte bara ett fegt sätt av regeringen att söka smita undan ansvar, det är också fullständigt fräåmmande för svensk statsförvaltning. Vartill skulle ni ha den pohuska makten om ni inte är beredda att ta ansvar i den fråga som ni själva betecknat som den viktigaste av alla? | Jag är. herr talman, starkt medveten om att söoctaldemokratins ansvar i detuta läge är stort. Vi står för-.en politik som innefattar spurande. plan miässig hushållning med energi, en begränsad utbyggnad av kärnkraft under perioden fram till 1985, handlingsfrihet inför framtiden. Vi kommer inom vårt parti att intensivt diskutera energipolitiken i hela dess vidd och på grundval därav forma våra handlingslinjer för frumtiden. Vi kommer att fullfölja vår linje att söka samlande lösningar och breda muajoriteter i Sveriges riksdag. Det andra ämnet gäller ekonomin. Den svenska ekonomin är i grunden stark. Vi klarade den svåra in ternationella krisen bättre än förmodligen något annat land. Vi kan siärskilt glädja oss åt framgångarna när det gäller sysselsättningen.

Herr talman! Årets valrörelse präglades i hög grad av den debatt som fördes om olika framtidsfrågor och som i första hand drevs av centern och de övriga icke-soctalistiska partierna. Jag tänker då inte bara på diskussionen om Meidnerfonder och socialisering samt om kärnkraften utan också på debatten i mera traditionella vallfrågor som skatter och sysselsättningspolitik. Socialdemokraterna intog i alla dessa frågor en utpräglad försvarsställning. I många fall var bristen på konkreta besked till viäljarna mycket påfallande. I andra frägor — inte minst gäller detua kärnkraften - kom soctaldemokratin att framstå som fånge i gamta beslut, bindningar och löften. som inte hade helhjärtat stöd ens i socialdemokraternus trognaste Ied. Soctaldemokratin ödslade i gengäld stor kraft på att misstänkliggöra de icke-socialistiska partiernas möjligheter att bilda regering, Ärligheten i dessa partiers avsikter i de olika sakfrågorna, bl.a. på det sociala området, ifrågasaltes på ett sätt som inte borde förekomma i en seriös politisk debatt. Att socialdemokratin nu är i opposition efter 44 år i regeringsställning kan enligt min mening ses som eu resultat av utvecklingen under en Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt längre period. Socialdemokraterna har på många år inte haft framgång i någon större stridsfråga som varit ideologiskt priglad. Lokaliseringspolitiken, miljöoch naturresursfrågorna. decentraliseringssträvandena samt jordbrukspolitiken utgör exempel på stora frågor, där socialdemokratin under 1960 och 1970-talen lidit ideologiskt svidande nederlag och där främst centern nått motsvarande framgångar. Inte förrän i år har emellertid mandatförskjutningarna i riksdagen varit så stora att det har gått att rubba det socialdemokratiska regeringsinnehavet. För centerns vidkommande innebar valet en förlust av fvyra riksdagsmandat. Jag vill ändå påstå, att centern gjorde ett mycket gott vul. Det gör jag mot bakgrund av centerns mycket stora framgång 1973 och att det är sällsvnt att ett parti kan försvara en så stor framgång i valet därpå I samma utsträckning som centern lyckades med i år. Det finns också anledning att understryka att det mångåriga samarbetet mellan centern och folkpartiet har varit av stor betydelse för valutgången och regeringsbildningen. Det program som har dragits upp i regeringsförklaringen är ett program på mittenpolitisk grund och i folkflertalets intresse. Här säger nu herr Palme att den nya regeringen har varit förbehållsam om sina avsikter och att vi har suttit inlåsta i riksdagshuset i 14 dagar för att bilda regering. Men sanningen är ju. herr Palme. att regeringsbildningen exakt följde den snabbaste tidtabell som är möjlig enligt den nya grundlagen. Och vår regeringsdeklaration är mer omfattande än något motsvarande dokument från den tidigare socialdemokratiska regeringen och från det socialdemokratiska partiet. Regeringsdeklarationen är ett program som försöker ta till vara den stora värdegemenskap som finns i vårt land. Den nya regeringen har ingen anledning att söka strid för stridens egen skull. Många näraliggande och svåra problem — inte minst på det ekonomiska området — löser man säkert bätllre i samförståndets än i stridens tecken. Regeringsprogrammet kännetecknas i övrigt bl.a. av att den utrikespolitik som alla de stora partierna varit ense om under decennier fullföljs. I fråga om ekonomin understryker vi behovet av omedelbara och kraftfulla åtgärder för att återställa den samhällsekonomiska balansen och därmed skapa en hållfastare grund för fortsatt ökning av sysselsättningen, lugnare prisutveckling och nya reformer. Samtidigt har den nva regeringens program en klar udd riktad mot den maktkoncentration och den koncentration av arbetsplatser och bebyggelse som har följt i spåren på den socialdemokratiska centraliseringspohitiken. Förbättringar av miljön och kraven på hushållning med naturresursernu skjuts starkt i förgrunden. När det gäller energipolitiken uvbryts marsechen in i kärnkraftssumhället. Det sociala reformarbetet kommer aut drivas vidare 1 den takt som det ekonomiska utrymmet tilläter och med klar förtur för förbättringar för de sämst ställda i samhället. Den mest näraliggande uppgiften för den nya regeringen blir ati vidta åtgärder för att stärka den svenska ekonomin. Ingen av oss har kunnat undgå att märka, att läget inom många av våra viktigaste industribranscher ir mycket pressat. Enbart inom den statliga företagssektorn föreligger ett akut behov av kapitaltillskott på mångmiljardbelopp för att klara några av de största företagens överlevnad och möjligheter att ge fortsatt arbete. NJA behöver omedelbart 1,4 miljarder kronor för att täcka redan uppkomna och förutsedda förluster. Därutöver fordras det troligen flerdubbelt större belopp för att företaget skall kunna investera sig fram till ett bättre lönsamhetslige. Varvsindustrin, där staten numera är den dominerande ägaren, har redovisat nya mycket stora kapitalbehov. Tekoindustrin står kanske inför den allvarligaste krisen någonsin. Det är också en bransch med starka statliga ägarintressen. Även här blir det nödvändigt med insatser av en helt annan omfatining än vad den gamla regeringen utgick från i våras för att klara sysselsättningen. Så skulle jag kunna fortsätta inventeringen bransch efter bransch. Jag har här enbart valt exempel från näringsgrenar där staten måste ta ett direkt ansvar i sin egenskap av ägare till ett eller flera stora företag. Men som vi kan läsa i tidningarna varje dag är situationen densamma på många andra håll i näringslivet. Stålindustrin som helhet och gjuteribranschen är bara ett par branscher från vilka det nu kommer krisrapporter med mycket korta mellanrum. Herr talman! Så ser alltså i verkligheten det dukade bord ut som den gumla regeringen har talat om. Den internationella konjunkturuppgången låter fortfarande vänta på sig. Den vändning till det bättre som kunnat registreras i några länder har inte fått den genomslagskraft i svensk utrikeshandel och i svensk ekonomi i övrigt som vi alla hade hoppats på. Företagen får under sådana omständigheter allt svårare att upprätthålla sin produktion och sysselsätltning. Vilka 'insatser staten än gör finns det inte fysiska och ekonomiska möjligheter att producera på lager hur länge som helst. Till detta kommer de från internationell konkurrenssynpunkt alltför snabba kostnadsoch prisökningarna i vårt land under 1975 och 1976. Det vore farligt, om vi intalade oss att de uteblivna exportffamgångurnu under 1976 bara är ett resultat av svag draghjälp utifrån. De är tyvärr också i hög grad ett resultat av att köpare på den internationella marknaden i viss utsträckning har övergivit sina tidigare svenska leverantörer av den enkla anledningen att de svenska varorna i deras ögon har blivit för dyvra. Det innebär att Sverige under 1975 och 1976 successivt har tappat marknadsandelar i den internationella handeln. Det kan bl.a. avläsas I alt uppgången i den svenska exporten är mindre än uppgången inom världshandeln som helhet. Från inhemsk synpunkt innebär denna utveckling att vi har ökat den privata konsumtionen och vår standard snabbare än det har funnits reellt utrymme för. Det har skett genom att en stor del av utlandsupplåningen Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt har använts för konsumtion. Följaktligen står vi nu inför uppgiften a försöka producera mer än vi omedelbart konsumerar för att på nytt komma i bulans. Det behövs alltså ett ökat sparande och ökade investeringar för att på lang sikt trygga sysselsättning och produktion. Av detta följer att utrymmet för konsumtionsökning inte kan bli lika stort som under de senaste ären. En och annan har menat att en ensidig svensk devalvering skulle lösa problemet. Regeringen ser det inte så. En devalvering skulle visserligen under en begränsad tid innebära lättnader för svensk exportuindustiri och annan utländskonkurrerande verksamhet. Men en devalvering skulle också medföra höjda importpriser. Därmed skulle man lägga ytterligare bränsle på inflattonsbrasan. Det skulle i sin tur alldeles säkert utlösa kompensationskrav från olika samhällsgrupper. Därför är on devalvering bara att skjuta problemen framför sig. Utgångspunkten mäåste i stället vara att genom medvetna åtgärder på den eckonomiska politikens. näringspolitikens och arbetsmarknadspolitikens områden skapa en fast grund för fortsatt ökning av produktionen och sysselsättningen samt för en lugnare prisutveckling. Det kommer under en övergångsperiod att med nödvändighet krävas återhållsamhet i fråga om både privat konsumtionsökning och nya samhilleliga utgifisåtaganden. Viktigast av allt är dock att skapa förutsättningar för en biättre avsältning av våra exportvaror, investeringar i en utvidgad produktionsapparat och fler minniskor i arbete. Kraftiga åtgärder har redan satts in på det krcdilpn"tisku området. Räntehöjningen med 25 riktade sig i första hand mot de kortfristiga valutaspekulationer som härrörde från förväntningar om en uppskrivning av den ivyska marken. Därutöver har det blivit nödvändigt att skärpa kreditransoneringen ytterligare. i första hand när det gäller utpräglade konsumtionskrediter. Men det går inte att fortsätta längre på denna väg utan a dev får allvarliga verkningar på investeringarna, inkl. fortsatt produktion på lager i sådana branscher som ligger sent i konjunktureykeln. EramHör allt skulle vtterligare kreditrestriktioner gå ut över de mindre och medelstora företagen. | Vad som då står till buds är i stället att ge den kommande budgeten en stram utformning. I första hand blir det därvid givetvis fråga om en mycket restriktiv prövning av alla nyva utgilftskrav. Som vi i centern betonade redan under valrörelsen måste man så långt möjligt undvika nya skatltehöjningar, bl.a. med hänsyn tll de negativa verkningar som höjningar av arbetsgivaravgifterna och höjningar av andra indirekta skatter har på priserna. Den höjning av arbetsgivaravgifterna med 1I,5 ”5 som centern och folkpartiet redan före valet bedömde som erforderlig för att finansiera den utlovade sänkningen av stutsskatton mäste dock Ffultlföljas. Behovet av finanspoliuska åtgärder i övrigt kommer i första hand att dikteras och avgöras av den förtsatta koniunkturutvecklingen och av utfallet i de kommande avtalsförhandlingarna. Inriktningen bör vara att under 1977 och 1978 försöka ta igen en det av det som vi har tappat när det gäller produktion och export under 1975 och 1976 utan att sådana åtgärder medför överhettning i ekonomin. Detta bör vara möjligt, om den internationella konjunkturen inte utvecklas ulltför ogynnsamt. Jag tror också all parterna på arbetsmarknaden är starkt medvetna om altt löneuttag som pår utöver det samhällsekonomiska utrymmet kommer att inte bara medföra sedvanlig press uppåt på priserna utan också utgöra eu direkt hot mot sysselsättningen på både kort och lång sikt. Men, herr tälman, vad jag nu har sagt innebär inte att regeringen har för avsikt att ange några ramar för löneförhandtarna och än mindre att försöka binda upp arbetsmarknadens parter genom något slags ”inkomstpolitiska” överenskommelser. Tvärtom är dev enligt min uppfattning angeläget att arbetsmarknadens parter har den ”frihet under ansvar” som varil tradition i Sverige. ”Inkomstpolitik” är ganska främmande för svensk arbetsmarknad. Resultaten från andra länder manar inte heller till efterföljd. På den här punkten har jag alltså samma uppfattning som bl.a. LÖ:s ordförande Gunnar Nilsson geu uttryck för flera gångcr under det senaste året. Det är från den utgångspunkten som regeringen har för avsikt att inom kort inbjuda arbetsmarknadens organisationer till överläggningar om den samhiällsekonomiska situationen. | I fråga om energipolitiken innebär regeringsprogrammet, som jag redan understrukit. att marschen in i kärnkraftssamhället avbryts. Fäår jag, herr talman. säga att det inte borde förekomma att det här i riksdagen åberopas påståenden i en tudning, vilka omedelbart kategoriskt förnekats och dementerats. Gustaf Jonnergärd har ju tagit fullständigt avstånd från vad som har påstålts I denna artikel. Jag räknar med att herrar Palme och Werner kommer att avstå från att använda denna tidningsartikel som argument i fortsättningen, eftersom den icke har ett sakligt underlag. Herr Palme ätergav nägra uttalanden som jag har gjort om kärnkraften och om energipolivuiken. Får jag till de eitaten lägga att jag i varje föredrag och i varje anförande. som jag hållit under denna valrörelse och även tidigare, har sagt Hrän för centerns räkning att det för de fem agpregat som är I dreft skall upprättas en beredskapsplan för successiv avveekling och att denna avvecklingsplan, om säkerhetsriskerna kvarstår, skali sättas 1 kraft. För de aggregat som är under byggnad har jag sagt, att arbetena skall avbrytas. Men om byggenskap av kontraktsskäl eller av andra anledningar inte kan avbrytas. kan det hända a de mäste byggas färdizt = men de skull dock inte tas i drift, och det är det viktiga, så länge säkerhotsfragorna är olösta. Vi har vidare sagt att de aggregat som ännu bara finns på ritbordet också fåär stanna diär. Det är på denna grund som centern har arbetat och som vi fortsätter värt arbete. Den som vill läsa vad som står i regeringsdeklarationen skaull också finna att den har en sådan inriktning. Det är därför som jag från denna talarstol siger att jag icke har dagtingat med min övertygelse. Sverige har halft den ordningen när det gäller kärnkraften att regeringen Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt vid ett och samma tillfälle geu kraftföretagen tillstånd att äga. bygga och driva en kärnreaktor som de sökt tillstånd för. Den gamla regeringen hann med sådana byggnadsoch drifttitllstånd för tolv reaktorer. Men nu ändras denna ordning. | Kärnkraftsindustrin ställs nu inför två nya absoluta krav för att ta nya aggregat i drift. För det första skall företagen kunna företa godtagbara avtal om upparbetning av det använda bränslet. För det andra mäste företagen visa hur och var man kan ordna en heh siäker slutlig förvaring av det högaktiva avfallet. Låt mig i detta sammanhaneg tillägga, att jag själv tror att det blir svårt för de berörda företagen aut uppfylla dessa villkor. Det är, ärade kammarledamöter, anmärkningsvärt att herr Palme inte heller i dag har ett ord att säga om de risker som är knutna till kärnkraftsproduktionen. Regeringen kommer också alt tillsätta on särskild kommission för att pröva olika energipolitiska frågor. I dess uppgifter skall bl.a. ingå at uppriätta en beredskapsplan för avveckling av anläggningar som redan tagits i drift. Beredskapsplanen skall sättas i kraft om man inte uppnått godtagbara lösningar på säkerhetsproblemen. Det stämmer såvitt jag förstår väl med vad vi har angivit före valet. Kommissionen får också viktiga uppgifter vad giäller planeringen för eu ökat sparande och utveckling av nya alternativa energikillor. De skiirpta villkoren för att tå i drift nya kärnkraftsanläggningar gäller fr.o.m. det som i planeringshänseende är landets sjunde aggregat, Ringhals 3. Det är alldeles riktigt att vi inom centern hade talat om att dessa villkor också skulle gälla Barsebick 2, det aggregat som nu är färdigbyggt men som ännu inte tagits i drift. Men den gamla regeringen gav tillstånd att starta detta aggregat redan 1972. Det villkor som den nya regeringen infört för Barsebäck 2 innebär att reaktorn måste tas ur drifi den I oktober nästa år om ägarna då inte kan förete ett godtagbart avtal om upparbetning av det utbrända bränslet. Det är denna särlösning för Barsebäck 2 som av socialdemokraterna utmålas som ett stort svek av mig och centern mot centerns väljare. Mecen den som sätter sig in i frågan kan omöjligen se saken så. Hade centern inte gått med på denna kompromiss, skulle ju resultatet ha blivit att den gamla kärnkraftspolitiken fullföljts. På vilket annat sätt hade en mujoritet för denna nya energipolitik kunnat uppbådas här I kammaren? Jag har beklagat att vi inte nådde ända fram. Men. herr Palme, beslutet att Barsebäck får tas i drift har ju herr Palme och den gamla regeringen tagit. Det är inte den nya regeringen som har tagit det beslutet. Vi har satt in ett villkor som är nytt. Men jag säger äterigen: Här finns den skillnaden att båda villkoren inte finns med för Barsebäck 2. Jag upprepar: Där nådde vi inte ända fram. Men att medvetet låta utvecklingen på kärnkraftens område få fortgå på samma sätt som fram till regeringsskiftet. det hade verkligen varit att svika både övertygelse och väljare. Det hade också varit att svika dem — långt in i de socialdemokratiska leden — som i centern seu och ser den säkraste garantin för en annan energipoliuk än den som socialdemokraterna fört. Nu får vi en ny energipolitik, som avbryter marschen in i kärnkraftssamhället, en energipolitik som satsar på hushållning och besparingar och på utveckling av de alternativa cncrgikä!lornzi. Herr talman! Tiden medger inte någon grundlig genomgång av alla huvudområdena i regeringsdeklarationen. Låt mig därför bara kort beröra ett par saker på det sociala området. Pensionärernas ekonomiska förhällanden kommer att förbättras i enlighet med de planer som de stora riksdagspartierna gemensamt har dragit upp. På det familjepolitiska området sätts arbetet genast I gång med att utforma eu konkret system för vårdnadsbidrag tll fumiljer med små barn. Regeringen kommer att lägga stor vikt vid arbetet på att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor. Det familjepolitiska reformarbetet kommer att priglas av denna strävan. Åtgärder för att fräimja sysselsättningen och utvecklingen i alla delar av landet är också ev led i strävandena att stärka kvinnans ställning, Ökad jämställdhet mellan kvinnor och män förutsätter att fler kvinnor deltar i det politiska urbetet. Kvinnorepresentutionen har genom det senaste valet stärkts. framför allt i landsting och kommuner. Det är viktigt att denna förstärkning av kvinnorepresentationen följs upp genom atut kvinnorna får fler platser i kommunala styrelser och nämnder. Sist men inte minst kigger regeringsdeklarationen en god grund för övergång till en mer decentralistiskt inriktad politik i vårt land. När det gäller den politiska beslutanderätten kommer vår strävan att vara att 2e de enskilda människorna mer att säga till om. Samma inställning måste prigla arbetet när det gäller det praktiska genomförandet av arbetsriättsreformen. Det är viktigt att samhiällets organ utvecklas på c sådant sätt att byråkratin kan minskas och att mötet mellan människa och myndighet kan bli naturligt och okomplicerat. Arbetet med dessa frågor kommer att ges hög prioritet av den nya regeringen. Det giller vidare att återställa vad som har gått förlorat genom den tvängsvisa kommunsammanläggning som socialdemokraterna drivin igenom. Regeringen kommer att ta initviativ tll en allsidig utvärdering av sammanläggningarnas effekter bl.a. för demokratin och för människornas möjligheter att påverka sin livsmiljö. påverka sin situation. Regeringen är också beredd att positivt behandla framställningar om ändringar i den kommunala indelningen när dessa ändringsförslag är motiverade med hänsyn till den kommunala demokratin. Regler om atvt samtliga lek mannaledamöter i länsstyrelsen skall utses av landstinget bör enligt regeringens uppfattning införas som ett första steg på väg mot en verklig länsdemokrati. och en proposiuon kommer inom kort att läggas fram för riksdagen i det avseendet. Utredningsarbetet med en kinsdemokratireform kommer att intensifieras. Den starka koncentrationen av bebyggelse och bcfolkning till eu fåtal orter i vårt länd under 1960-talet innebar att de tre storstadsområdena växte myvcket kraftigt.

Regeringen skall föra en politik för sysselsättning och boende i alla delar av landet. Decentraliserat boende förutsätter bl.a. enklare regler för glesbebyggelse. En målmedveten satsning på den växtkraft som finns i de små och medelstora företagen är nödvändig för att förverkliga denna mäålsättning. Principen mäste vara att dessa företagstyper skall tillförsiäkras minst lika goda betingelser som de stora företagen. I stora delar av landet spelar jordbruket och skogsbruket en avgörande roll för svsselsättningen. Därför skall dessa näringsgrenars utvecklingsförmäåga tas till vara. Herr tälman! Sammanfattningsvis innebär det program som regeringen arbetar elter en medveten imriktning av politiken på ett decentraliserat samhälle byggt på en social marknadsekonomi. på kraftfulla åtvärder för all stärka ckonomin och skapa arbete åt alla och på insatser för att öka den sociala tryggheten och stärka jämlikheten. Det är en pohitik i hela folkets intresse.

Herr talman! Under hela valrörelsen åkte herr Fälldin omkring och skröt med att centern tvingat regeringen till eftergifter när det gällde att stimulera den privata konsumtionen. Dessutom lovade han hejdlöst ökningar av den privata konsumttionen, sänkta kommunalskatter, vårdnadsbidrag på 10 000 kr. och mycket annat. Nu stär han och säger: Den privata konsumtionen har varit för hög — den mäåste hållas tillbaka. Hur orkar ni?

Herr talman! Till herr Werner kan jag bara kort säga att han står och gör en uppräkning och ställer frågor som om den hir régeringen hade att redovisa ett flerårigt fögderi. Jag hänvisar till regeringsdektarationen och diärutöver till de propositioner som kommer i de ohlika ämnena. Herr Palme påstår att jag och centern i valrörelsen skulle ha gått ut och lovat sänkta kommunalskatter. Det vi sade var att man måste vara återhållsam med arbetsgivaravgifterna, för eljest driver man upp kommunalskatterna. När det gäller skatteuttaget över huvud taget hoppas jag att herr Palme vill medge utt jag Aera gånger före valet sade att det inte går att flova ett totalt sänkt skattetryck, för då kan man inte klara av de åtaganden som samhället redan gjort gentemot medborgarna. Herr Palme återkommer till energipolitiken och kärnkraftsfrågan, och nu försöker herr Palme säga alt det är nagot fet i att lägga ansvaret för säkerheten på ägarna till kärnkraftsaggregaten. Det finns privatägda. halvstatliga och rent statliga aggregat, och om herr Palme menar avt det är fel i deua avseende avu ligga ansvaret för säkerhetsfrågorna på ägarna, vill jag fråga: Varför har då herr Palme varit med onm att ställa just sådana krav när det giller all annan produktion? Jag tänker på lagen Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt om hiilsooch miljöfarliga varor. Det är en princeip som vi är ense om. Är det då inte ganska självklart att ägarna till den verksamhet. som kan medföra att sådana gilter kommer loss som hör tull de farligaste vi känner, själva får visa på vilket sätt de avser att klära människan och organiskt liv från dessa ohyggliga risker? Det är ju oxakt samma tunkegång som ligger bakom lagstiftningen i övrigt. Sedan säger herr Palme att det är rimligt att politikerna tar ansvaret. Ja visst. det är ett klart utslag av ansvar inför framtiden när vi säger ifrån att utan att dessa två villkor är uppfyllda får inget ytterligare aggregat startas. Den nya regeringen markerar här ett ansvar som den gamla regeringen icke markerade. Den gamla regeringen hade varken för cgen del elter för ägarna ställt krav på att dessa båda villkor skulle vara uppfytlda. Det är skillnaden. herr Palme, i ansvarstagande för allmänheten och framtiden mellan den nya regeringen och den gamla regeringen. Herr Palme och jag har fört många diskussioner om den här frågan. Låt mig påminna om den gång då jag höll Aka-utredningen i min hand och frägade herr Palme var han kunde hitta beskedet att säkerhetsfrågorna var lösta. Har herr Palme någonung att säga med anledning av de remissvar som nu strömmar in — de återges i tidningarna - och som ziäller i vilken utsträckning säkerhetsfrågorna skutlle vara lösta och i vilken utsträckning den s.k. Aka-utredningen ger hållfåsta besked? Jag har inte tillgång tull den ordagranna formuleringen, men nog var det väl så att herr Palme sade att han var trygg i och med Aka-utredningen. Han sade att nu blir säkerhetsfrågorna lösta med känd teknik. Men före Aka-utredningen skulle herr Palme ha varit orolhig för den delen. Är herr Palme beredd att från kammarens talarstol vidhälla sitt påstäende att säkerhetsfrågorna är lösta? Ferr Palme talar om ansvar för framtiden och kommande generationer och påminner om debatten i Scandinavium, och det är bra det - det ivckte jag var en utmiärkt och i långa stycken klarläggande debatt. Men en fråga fick jag aldrig något svar på i Göteborg. Jag sade: Olof Palme! Kan du stå här och försäkra att du ger åt dagens generation och är kommande generationer ett bättre samhätte när du vill ge dem ett kärnkrafissamhille? Den frågan fick jag inget svar på. Centern har genom regermgsprogrammet Ilyckats bryta marsechen in i kärnkralftssamhället. Herr Palme säger: Nå men gå då ut och avlös konirakten omedelbart och sitt inte och vänta på att tjänstenrin och ägare skall ta ställning helt på egen hand! Ja, vi har i regeringsdeklarationen också sagt att vi skall ta upp överläggningar säväl med ägarna som med Kärnbränstetörsörjning AB. Men nog är det väl rimligt ändå. herr Palme, att de som berörs av de nva villkoren får nägon tid a tänka över sin situation. någon td all tänka över vilka atgärder de. under hänvisning till sitt ansvar. skall rekommendera sina ägare när man stöälls inför dessa nya viltkor. som - jag upprepar det - den gamla rogeringen äaldrig ställde på dem. Jag vet inte på vilket sätt herr Palme och den ganmla regeringen drev överläggningarna med dem. med vilka det fanns skäl att överlägga. Men jag tycker faktiskt att det är rimligt att de får någon tid på sig att begrunda den nya situationen, att de får någon tid på sig all pröva sig själva och fråga sig själva: Kan vi mot bakgrund av de krav som den nva regeringen ställer säga till våra ägare och will den svenska allmänheten att vi kommer att klara dessa villkor? Herr Palme, vala inte om att jag och den nya regeringen springer ifrån vårt ansvar, när hela uppläggningen av regeringsdeklarationen och politiken för den nya regeringen just är att det är ansvaret inför framtiden som skull prägla det förtsatta handlandet. Tala inte om att vi brister i ansvar i kärnkraftsfrågan, när herr Palme som statsminister har föreslagit riksdagen denna mångmiljardrullning, denna våldsamma satsning. Jag ställer t'rz_"lgun: I vilken proposition anmälde herr Palme och hans regering de svårigheter som är knutna till kärnkraften och de problem som ännu är olösta? I vilken proposition underrättades Sveriges riksdag om dessa frågor? Innan herr Palme beskyller någon annan för ansvarslöshet, tänk över det egna handlandet i gången tid.